Herr talman! Jag vill från denna talarstol säga att det länder f.d. jordbruksministern Svante Lundkvist till heder att han var den förste Jordbruksminister i detta land som tillsatte en utredning där man tog fiskerinäringen på allvar och gjorde den till ett samhälleligt spörsmål. Det hade aldrig hänt tidigare. | När jag för några år sedan talade med en representant för den bohuslänska fiskarkåren frågade jag bl.a. så här: Går det inte att använda riksdagen som en plattform när det gäller fiskets önskemål? Nej, svarade han, man jobbar bakom draperierna och går till jordbruksministern för att få lån till litet större båtar, för det är sådana vi behöver när vi skall konkurrera med andra nationer. Det var det önskemål man hade; längre sträckte man sig inte, vilket kan ha sina förklaringar. Herr Lundkvist säger att han inte är så pessimistisk som jag när det gäller valtenvården i Östersjön, därför att det finns en konvention som han har skrivit under. Ja, också jag känner till att det finns en konvention och att man har fört förhandlingar. Men här gäller frågan när man skall göra något åt dessa omfattande vattenföroreningar, som har pågått i så många år och som tillåts bli allt värre. På s. 69 i propositionen står följande: ”Samtidigt förutsätter fiskevården att de vatten i vilka fisken lever har sådan kvalitet att fisken kan överleva och föröka sig. En effektiv miljölagstiftning och tillsyn över dess efterlevnad är väsentliga förutsättningar härför.” Då är det fråga om att efterleva miljölagstiftningen. Men det är ju det man inte gör. Storfinansen, dvs. cellulosafabriken, får uppträda hur den vill. Vi hari vår motion deklarerat att vi håller med om att det är ett stort steg att denna proposition har kommit. Men vi har tagit upp saker och ting som vi saknar i denna proposition och som vi anser väsentliga — baslivsmedlen, vattentöroreningarna plus en hel rad andra frågor.
Herr talman! När det gäller vattenföroreningarna vet nog trots allt Gustav Lorentzon att skärpta bestämmelser har tillämpats steg för steg och att vi här i Sverige baserar våra åtgärder på de överenskommelser som har träffats bl.a. i denna miljöskyddskonvention. Jag föreställer mig att också Gustav Lorentzon med erfarenhet från sin egen hembygd vet att det inte är så där väldigt enkelt att utan vidare bara lägga ned industrier, som är byggda i gammal tid och alltså har dåliga anordningar för att klara miljökraven. Där får man gå fram i en takt, som gör det möjligt att både tillgodose sysselsättningsintressena och samtidigt främja en aktivare miljövård. På det sättet har dessa frågor hanterats. Man har ställt krav på företagen, vilka fått tid på sig för att försöka förbättra förhållandena. De har också understundom tvingats lägga ned industrier därför att det inte har varit möjligt att tillgodose kraven. Samtidigt har vi i detta sammanhang haft besvärande sysselsättningsproblem, inte minst i de bygder som Gustav Lorentzon representerar. Vi har försökt hantera frågorna med hänsyn till alla intressen som finns med i bilden.
Herr talman! Det kan i och för sig vara så som herr Lundkvist säger, att man måste gå fram i en takt som är möjlig. Men då är frågan: Vem skall man ta hänsyn till? Skall man ta hänsyn till svenska folket, i detta fall fiskarna, eller skall man ta hänsyn till storindustrin? Rönnskärsverken har boilat med befolkningen där uppe under alla år, men när naturvårdsverket sagt ifrån att företaget inte får fortsätta längre på detta sätt, har regeringen givit dispens. Rönnskärsverken har gjort stora vinster under de år som gått. Förhållandena har blivit bättre på sina håll, säger man. Ja, hur skulle det ha sett ut i dag, om förhållandena varit sämre eller desamma som i slutet av 1920-talet och under 1930-talet när verksamheten startade? Så kan man inte diskutera denna fråga. Först när svenska folket och miljöaktivisterna började röra på sig i detta land, insåg myndigheterna att de kanske måste göra något åt problemen. Vi har väckt en motion om de sex meter höga fiberbankar som ligger utanför cellulosafabrikerna litet varstans i landet. Ingenting har gjorts åt dem. Nu säger man att om man rör i dessa fiberbankar, som är fulla av kvicksilver, fördärvar man det rinnande vattnet. Men någon gång kommer kvicksilvret fram, och någonting måste göras. Ingenting görs dock från ansvariga myndigheter. Vår motion kommer att behandlas av riksdagen. Jag vet inte hur vederbörande utskott kommer att ställa sig till den. Men frågan är aktualiserad: Varför har företagen fått fortsätta på detta sätt under alla dessa år?
Herr talman! Jag konstaterar att Gustav Lorentzon nu har gjort ett medgivande i förhållande till vad han ursprungligen sade. I sina tidigare inlägg ansåg han att förhållandena bara blivit sämre. Nu konstaterade han liksom jag har gjort att förhållandena har blivit bättre. Med den skärpning av lagstiftningen som tillkommit och genom alla de åtgärder som har satts in, inte minst av samhället, är det självklart att förhållandena har blivit bättre. Om jag får tala för mitt parti, kommer vi givetvis att eftersträva att få till stånd en så snabb förbättring som över huvud taget är möjlig av vattenmiljön i Östersjön. Jag har velat redovisa för Gustav Lorentzon att de som sitter i ansvarsställning i de här frågorna — och jag har understundom gjort det — har mött inte bara, som Gustav Lorentzon uttrycker det, kapitalisternas intresse för att driva verksamhet. De har också mött oron hos dem som är sysselsatta i företagen för att frågorna skulle drivas så snabbt och så hårt att de anställda skulle riskera att förlora sin sysselsättning. De anställda har sagt: Företaget måste få en sådan övergångsperiod när det gäller att genomföra förändringarna som gör det möjligt för oss att få stanna i vår sysselsättning eller hinna få en ny därest icke det här företaget kan räddas på grund av den dåliga utrustning man har på miljösidan. Jag har velat peka på detta avvägningsproblem för att vi inte skall stanna inför den våldsamma förenkling av hela problematiken som jag tycker att Gustav Lorentzon har gjort sig skyldig till i sina debattinlägg.

Herr talman! För det svenska yrkesfisket är det utan tvivel ett historiskt tillfälle i dag. Äntligen föreligger det en regeringsproposition och ett enigt utskottsbetänkande, i vilka klart uttalas en konkret och positiv målsättning för det svenska yrkesfisket. Tyvärr måste det sägas att fisket tidigare under alltför många år möttes av i stort sett ointresse från samhällets sida. På det området måste jag ge Gustav Lorentzon helt rätt, även om jag kanske inte kan vara med honom i vissa av hans ideologiska inpass. Det ointresse som kom till synes under så många år gjorde att yrkets utövare till en början så gott som ensamma fick ta smällarna, då för en del år sedan stora motgångar drabbade hela det internationella yrkesfisket. Jag vill gärna säga att från det parti jag företräder, folkpartiet, har vi under många många år arbetat för drägligare förhållanden för yrkesfisket. Tidigare mötte dessa krav dock inte den genklang här i riksdagen och hos regeringen som de hade varit berättigade till. I en hel del andra länder skedde det tidigt en ordentlig uppbackning av fisket, vilket fick till följd att svenskt fiske i konkurrenshänseende fick kämpa i underläge. Det har nämnts att de svenska fiskarna kom i kläm vid EG-uppgörelsen, och det är helt riktigt. I rättvisans namn vill jag dock säga att det så småningom skedde en del brandkårsutryckningar, men det var då läget var på gränsen till katastrof för det svenska yrkesfisket. I det läget stod det klart för statsmakterna att det låg allvar i de ideliga varningarna från fiskets riksorganisation om att yrkeskåren decimerades på ett sätt som pekade mot fullständig förintelse. Ett viktigt steg i rätt riktning togs när den då sittande regeringen tillsatte fiskerikommittén, vilken fick mycket koncisa och allvarliga direktiv, då det gällde fiskets både kortsiktiga och långsiktiga problem. Jag vill gärna understryka detta och instämma i vad som tidigare sagts på den punkten. Kommitténs slutbetänkande ligger också i stor utsträckning till grund för den proposition som vi nu behandlar, och det gläder mig. För den som under många år försökt föra fiskets talan här i riksdagen är det en tillfredsställelse att konstatera att en klar målsättning nu har kommit till uttryck på samma sätt som det tidigare funnits för exempelvis jordbruket. Både propositionen och utskottsbetänkandet slår fast att inkomstmålet bör innebära ”att med statliga insatser skall eftersträvas sådana villkor för fisket att de som är sysselsatta i ett rationellt bedrivet yrkesfiske kan uppnå en med jämförbara grupper likvärdig ekonomisk och social standard”. Jag tolkar alltså propositionens olika förslag liksom utskottets enhälliga yttrande som bevis på att statsmakterna nu äntligen klart säger ifrån att vi behöver ett svenskt yrkesfiske och att detta skall ha sin givna plats bredvid och få samma behandling som andra näringar i vårt land. De motioner som föranletts av propositionen går ju i samma för fisket positiva anda, även om en del av dem enbart rör sig om detaljer i sammanhanget. Vpk-motionen är väl den mest utförliga, och jag vill gärna kommentera den på ett par punkter. Aut fisken skulle föras in i kategorin baslivsmedel är en tanke som tidigare har framförts till regeringen från Sveriges fiskares riksförbund. Vi fick inte den tanken direkt genomförd, men ett visst steg i denna riktning har tagits genom att speciella stödpriser för vissa fiskslag har införts, och möjligheter finns att arbeta vidare på den vägen. Bl. a. har möjligheter skapats genom att fiskets förhandlingsdelegation enligt propositionen får helt andra befogenheter än tidigare. Det viktigaste är ju inte hur stödet benämns utan att effekten av det blir den åsyftade. En del av de saker som Gustav Lorentzon fört fram kommer att behandlas efter hand, och jag skall därför inte nu gå in på dem. Jag vill framhålla att det är riktigt att det finns en hel del olösta frågor. Men fiskerikommittén hade ambitionen att arbeta snabbt, och att den skulle göra det var något som kraftigt underströks av fiskets organisationer. Det var viktigare att en del åtgärder sriabbt kom till stånd än att vi fick hela fältet utrett och behandlat. Snabb hjälp här var dubbel hjälp, och därför är jag tacksam för att propositionen nu är framme för behandling. Propositionen och utskottsbetänkandet öppnar ju dörrar som jag vågar försäkra att fiskets organisationer efter hand kommer att utnyttja. En annan sak i vpk-motionen som jag gärna vill kommentera gäller frågan om fiskets licensiering. Motionärerna vill att behandlingen av denna del skall anstå tills 1973 års fiskevattensutredning har framlagt sitt betänkande. Detta motionsyrkande bottnar tydligen, så långt jag förstår det, i samma missförstånd som man ofta mött på andra håll och inte minst i massmedia. Det är möjligt att ordet licensiering här är något vilseledande, eftersom det uppenbarligen av många kopplats till rätten att över huvud taget bedriva fiske. Men det är inte vad ordet licensiering betyder i detta sammanhang, utan det har egentligen här en snävare betydelse. Utskottet uttrycker detta korrekt när utskotsiet hänvisar till att fiskerikommitténs ”Tförslag till licensiering av yrkesfisket är avsett alt skapa garantier för att det statliga stödet till fisket, främst rationaliseringsstödet och prisstödet, kommer yrkesfisket till del. Förslaget innebär däremot inte att yrkesfiske som sådant skall vara underkastat tillståndstvång.” Jag tror inte att motionärerna vill att personer som har ett annat — i vissa fall välavlönat — yrke i land, som ger dem deras bärgning. skall få statligt stöd för att på friticen konkurrera med yrkesfiskarna. Jag är övertygad om att Gustav Lorentzon och jag är helt eniga på den punkten. Gustav Lorentzon var också inne på frågan om de gamla fiskarna och sade att risken finns att dessa skulle på något sätt hindras i sin utövning. Vi hade även den irågan uppe i utredningen, och vi var där helt eniga om att det naturligtvis inte på något sätt får läggas hinder i vägen för dem som under hela silt liv har ägnat sig åt yrkesfiske utan att det skall finnas möjlighet för dem att fortsätta. Därför är också i de direktiv som kommer när det gäller licensierinzen en mycket större flexibilitet inskriven, så det finns möjligheter att ordna saker och ting på bästa sätt. 1973 års fiskevattensutredning har att ta ställning till frågan om vilka redskap som skall användas osv. Varken fiskerikommittén, propositionen eller utskottet har haft att ta ställning till detta. När fiskevattensutredningen kommer med sitt förslag får vi tillfälle att gå närmare in på det. Herr talman! Av tidsskäl skall jag inte gå in på fler detaljer, även om det givetvis är frestande. Jag vet att det inte är populärt med långa debatter när det föreligger ett enigt utskottsbetänkande. Därför yrkar jag bifall till utskottets betänkande på alla punkter, och jag poängterar vad jag sade inledningsvis, nämligen att de beslut som nu kommer att fattas innebär en historisk händelse för det svenska yrkesfisket.

Herr talman" Jag noterar att herr Åberg här avslöjade någonting som jag visserligen kände till innan, men som inte varit känt av en större allmänhet, nämligen att yrkesfiskarkåren på ett rätt tidigt stadium ställde krav på att fisken skall räknas som baslivsmedel och därmed komma i åtnjutande av de förmåner som de svenska jordbrukarna haft i många år. Det är åtskilliga miljarder vi har betalat ut över skattsedlarna till jordbrukets produkter, men för fiskarna har det varit stopp. Det är alltså inte bara vpk som ställer det kravet. Jag vill notera det i detta sammanhang. Sedan till frågan om licensieringen. Det är riktigt att den har skapat verkligt stor oro bland kustbefolkningen. Det står i propositionen och utskottsbetänkandet att det är fråga om att yrkesfiskarna skall erhålla stöd och att det statliga stödet är förutsättningen när det gäller licensieringen. Men det talas också om att det är den nya utredningen, 1973 års fiskevattensutredning, som skall formulera och föreslå lagarna om vilka fiskeredskap de olika kategorierna skall få använda. När jordbruksministern talar om att binäringsfiskare räknas till yrkesfiskarna frågar folk: Vem är binäringsfiskare? Det är inte klart utsagt, och därför vidhåller jag yrkandet i vår motion om att frågan om licensieringen inte avgörs i dag utan anstår tills dess 1973 års fiskevattensutredning har kommit med sina förslag. Jag vill rikta en fråga till herr Åberg, som kanske är den ende av oss som helt behärskar dessa frågor. Det gäller vad som sägs både i propositionen och i utskottsbetänkandet om att skapa sysselsättning för en del av fiskarkåren och ge denna möjligheter till foderfiske i Östersjön. Detta industrifiske tar ju i första hand den fisk som skall vara mat till exempeivis torsk. Det har visat sig att rovfisket i Nordsjön fått katastrofala konsekvenser. Norrmännens rovfiske på loddan vid norska kusten har gjort att fisket efter torsk har gått tuillbaka kraftigt vid Lofoten. Den mat torsken skulle ha har man rovfiskat. Då är frågan jag vill ställa: Finns det inga andra möjligheter för dessa bohusfiskare än industrifiske i Östersjön? Stoppas detta rovfiske kan kravet ställas på de andra Östersjönationerna: Industrifiske, som egentligen är ett rovfiske, skall vara förbjudet i Östersjön.
Herr talman! Jag håller med Gustav Lorentzon om att gränsdragningen när det gäller binäringsfiske kan vara svår. Vi har haft svårigheter med detta att brottas med under många år. och vi hoppas att 1973 års fiskevattensutredning skall kunna klargöra vissa frågor på den här punkten. Det viktigaste för oss var emellertid aut det inte blev något dröjsmål när det gällde att stödja det kommersiella yrkesfisket. Därför gällde det att finna någon form av åtgärder, och då gick vi in för den här licensieringen. Även om denna inte är helt uttömmande på alla punkter, så ansåg vi oss nödsakade att gå den vägen. Att låta frågan anstå. såsom vpk har föreslagit, skulle betyda att en hel del fiskare som kanske är berättigade till stöd inte skulle ha fått ett sådant, och den risken ville vi inte ta. Beträffande frågan om industrifiske i Östersjön vill jag säga att svenska fiskare bedriver sådant i mycket liten omfattning. Frågan har av massmedia fått proportioner som inte är rättvisande. Vi har från Sveriges fiskares riksförbund avgivit ett uttalande till fiskeristyrelsen där vi anför att vi inte anser att det skall bedrivas ett. som vi benämner det, riktat industrifiske. Att man sedan får en del bifångster som utgörs av död fisk och som då kan användas till fodermjöl och sådant. det är en annan sak. Det bör tilläggas ytterligare en detalj i sammanhanget, och det är att med den kvotering som skett mellan länderna gäller det för Sverige att i nuvarande läge se till att utnyttja de kvoter vi har fått, även om det vid något tillfälle kan bli fråga om visst fiske efter foderfisk därför att tillgången på en fiskart kan "vara större än efterfrågan. Det är nämligen viktigt att utnyttja kvoterna, eftersom dessa bygger på biologiska undersökningar. Om inte Sverige utnyttjar sin kvot så förs den automatiskt över exempelvis på öststaterna. Det har vi ju inget intresse av, utan vi vill att svenskar skall kunna fortsätta att fiska på de svenska kvoterna. Men, som sagt, vi är från fiskerinäringens sida inte heller intresserade av någon inriktning på industrifiske i Östersjön. Vi har bittra erfarenheter av vad som i det avseendet har hänt i Nordsjön och på andra vatten.
Herr talman! Jag är tacksam för det inlägg Georg Åberg nu gjorde. Men vad som oroar mig är närmast det som står på s. 29 i propositionen. Där sägs: ”Enligt kommittén är en viss ökning av fisket efter foderfisk nödvändig för att bereda sysselsättning för de fiskare och fartyg som fått sysselsättningssvårigheter genom begränsningarna av sillfisket i Nordsjön ---.” Av den skrivningen kan man få uppfattningen att nu skall det bedrivas ett verkligt industrifiske i Östersjön. Men vad sker då med de andra nationerna, som har betydligt större fartyg än vad svenskarna kan mobilisera och betydligt rationellare fiskredskap? Det är denna skrivning som fått mig att ställa frågan till Georg Åberg: Finns det inga möjligheter att förbjuda allt industrifiske? Att den fisk som är död när den kommer upp går till foderfisk framställning är ju en självklar sak. Men att bedriva ett rationellt industrifiske i Östersjön för att ge sysselsättning åt fiskare som annars skulle få sysselsättningssvårigheter, det ställer jag mig mycket fundersam inför och det behöver enligt min mening inte förekomma. Frågan om sysselsättning åt dessa fiskare måste lösas på ett annat sätt. Vad sedan gäller frågan om tidningsskriverier och annat, så har jag här en artikel som var införd i Aftonbladet måndagen den 24 april. Den har rubriken bekant bland västkustfiskarna att de av ostkustfiskarna och sydkustfiskarna Onsdagen den betraktas som verkliga rovfiskare. Jag hinner inte referera hela artikeln, men i 10 maj 1978 korthet sägs att så stora fångster som västkustfiskarna med sina stora trålare drar upp i Östersjön skulle ostkustfiskarna aldrig kunna få med de dåliga och Riktlinjer för fiskeomoderna fiskefartyg som de har. Det gäller ju här att i första hand ställa båtar till förfogande för ost och sydkustfiskarna, så att deras fiske kan bli lönsamt på ett annat sätt än det varit hittills.
Herr talman! Det svenska yrkesfisket har i första hand alltid varit inriktat på mänsklig konsumtion. Vissa mindre fisken har tidvis också varit inriktade på fiskmjölsframställning, men inte i tillnärmelsevis den omfattning som fisket i de övriga länder som gränsar till Nordsjön och Östersjön. Vi fortsätter att hålla den stilen. Vid förhandlingar med Östersjöstaterna har vi också låtit förstå att vi önskar att fiskbestånden i Östersjön i första hand används för mänsklig konsumtion. Vi vet att det har bedrivits rovfiske och att det finns en del att göra. I tidningsartiklar av det slag Gustav Lorentzon här nämnde har man ofta alltför mycket framhävt vad västkustliskare tar upp i Östersjön, medan man totalt glömt bort vad stora flottor från andra länder tar upp. Det gäller här mycket större kvantiteter. Det svenska fisket kan man knappast tala om på samma gång som man talar om de andra fångsterna. Men inom fiskets organisationer sker det ett samarbete. Ost-, syd och västkustfiskarna kommer överens om tagen, även om det som i de flesta bra familjer emellanåt finns olika meningar. I stort sett är vi emellertid eniga. och vi kommer att göra allt för att Östersjöns fiskbestånd i första hand skall utnyttjas för mänsklig konsumtion.

Herr talman! Jag tror att vi har anledning att vara Gustav Lorentzon tacksamma för att han har tagit upp den här frågan, för den visar hur besvärligt det blir i terminologifrågan — licensiering efter det här systemet och licensiering på grundval av vad 1973 års fiskevattensutredning kommer fram till. Jag instämmer helt i vad Gustav Lorentzon sade om tvetydigheten. Anledningen till att utskottet inte har tillstyrkt hans förslag att av den orsaken bordlägga frågan eller avstyrka den. tills vi kan behandla frågorna i ett sammanhang är den att den licensiering som utskottet här talar om redan finns. Det är bara det att den inte kallas för licens. Utskottet vill lagfästa denna licensiering redan nu. Inga av de husbehovsfiskare som nu finns, inga av de gamla pensionärerna som i hela sitt liv har utövat fiske, kommer att gå miste om den inkomsten i fortsättningen heller. Om de inte skulle uppnå den inkomstnivå som bestämts. går de bara till den lokala länsfiskenämnden och begär att bli betraktade som yrkesfiskare. Det kan man göra redan nu. Nu är det, om jag inte tar fel, fiskeristyrelsen som avgör sådana frågor. Jag har suttit i fiskenämnd och tidigare fiskerinämnd i åtskilliga år och inte en enda gång har en sådan ansökan avslagits utan alla har bifallits. Detta om licensieringen. En annan sak som Gustav Lorentzon tog upp gällde fiskodling, inte den formen som innebär att man odlar fisk för förstärkningsutsättningar utan som en självständig näring. Han har alldeles rätt i att Sverige ligger långt efter i varje fall Norge och Danmark i det avseendet. Danskarnas fiskodling — den kallas ju för dammkultur där — har hunnit ganska långt. Det tråkiga är bara att det som mest odlas i denna dammkultur är regnbågsforell, den fisk som av någon för mig obegriplig anledning kallas för laxforell på matsedlarna. Jag vet inte om man tror att man kan ge den en bättre smak på det viset. Den fisken är samtidigt den som är allra känsligast för försurning. Jag tror att det varit rätt stor tur att vi inte har byggt ut vår dammkultur så mycket med tanke just på den akuta försämring av försurningsläget som uppstått under de senaste åren. Vi får hoppas att vi skall kunna lösa problemet. Här har vi. som Gustav Lorentzon sade, en potentiell inkomstkälla som borde kunna utnyttjas bättre än vad som nu sker. När det ill sist gäller föroreningarna i Östersjön är det väl något som handläggs av miljöskyddsutredningen. Vi får verkligen förutsätta att den med de direktiv den har kommer att ta upp också denna fråga. Därför har utskottet inte funnit någon anledning att göra den punkten till den huvudpunkt som den kanske i och för sig skulle förtjäna att vara. Men det är, som Svante Lundkvist sade, så att vi får skilja mellan de gamla företagen, som har kommit till på den tid då vi inte visste hur svårt försurnings och föroreningsproblemet var, och de nya företagen. När det gäller de gamla företagen kan man få välja mellan att gå hårt fram för att stoppa föroreningarna, med risk för att det blir alltför stora reningskostnader så att företaget får läggas ned, och att behålla en försurning en tid framåt. Jag tror ändå att inget annat land i världen har hunnit så långt som vårt när det gäller rening av vattnen. På den punkten har vi anledning att ge en eloge till det tidigare regeringspartiet. När Gustav Lorentzon sade att ålfisket på Listerlandet och i Hanöbukten har fördärvats av Wallenbergares och skogsägares industrier kanske han glorde sig skyldig till en sammanblandning mellan böldpestens verkningar på ålen och frågan om åltillgången över huvud taget. När det gäller böldpesten, som har härjat svårt ett antal år på ålen, har man inte kunnat klarlägga något absolut samband mellan just skogsindustrierna i Pukaviksbukten och i Hanöbukten och denna sjukdom, även om sambandet mellan föroreningar i och för sig och böldpest anses klart bevisat. Om Gustav Lorentzon, när han var nere och hade en animerad underhållning med fiskarbefolkningen eller i varje fall med en fiskarorganisation på Listerlandet, också hade talat med några andra ålfiskare, hade han nog fått veta att industrin egentligen spelar en ganska liten roll i detta sammanhang. Blåser det ordentligt från öster, får man också ål i garnen. Blåser det inte, ja, då får man ingenting. Det kanske ändå är att tillmäta skogsägarorganisationerna eller familjen Wallenberg litet för stor betydelse att tro att de också kan påverka hur vinden blåser.
Herr talman! I frågan om ålens vandringar från Sverige till Sargassohavet vill jag knyta an till en artikel i yrkesfiskarnas egen tidning. Vetenskapsmän på fiskeriområdet har där, bl.a. med en teckning, återgivit hur man släppt ut märkt ål vid den svenska kusten och sedan träffat på den långt ute på djup! vatten. Ålen skyr fiskevattnen i Hanöbukten och Pukaviksbukten. Men varför gör den det nu? Det skedde aldrig innan cellulosafabrikerna anlades där. Mot denna bakgrund bör dessa fabriker genomföra biologisk och kemisk rening på det sätt som fiskarna i dessa områden också har krävt. I fråga om licensieringen är också jag på det klara med att det i propositionen framhålls att det stöd som finns skall anlitas av fiskarna.

Herr talman! Den omständigheten att man har funnit märkta ålar långt ute på djupare vatten har inte något att göra med enbart industrierna — i varje fall har det inte kunnat bevisas. Att ålen går ut på det djupa vattnet beror nämligen till stor del på kärleken, Gustav Lorentzon, och ålen är då på väg ner till Iekplatserna i Sargassohavet. Jag tror att vi här i riksdagen aldrig kommer att kunna påverka kärleken.

Herr talman! Sedan Hans Wachtmeister och Gustav Lorentzon nu givit väl till känna den oro som finns på sina håll i landet när det gäller licensieringen kanske jag egentligen inte borde ta till orda. Men jag gör det av det skälet att jag första maj var placerad att medverka på västkusten. I Lysekil blev jag uppvaktad av representanter för en där befintlig husbehovsfiskares förening. Det som de sade mig ger just belägg för att vi inte har nått ut med informationen om vad den här propositionen innebär och vad licensieringen innebär. Jag kan lägga till att dessa representanter var ytterligt oroliga för vad som skulle följa i framtiden. De såg detta som inledningen till en utveckling som skulle betyda att man mycket starkt avskärmade den krets av människor som skulle ha rätt att fiska. Det är för att markera att jag tog allvarligt på det resonemang som jag hade med dessa representanter som jag har begärt ordet. Men jag vill samtidigt också säga att jag tror det var mycket välgörande att Georg Åberg på ett utmärkt sätt i sitt inlägg klargjorde att det från yrkesfiskets sida inte finns några strävanden som går ut på att försöka avgränsa möjligheterna för andra människor att delta i fisket. Jag tror att det är ännu mer välgörande att just Georg Åberg säger detta, eftersom han är representant för yrkesfiskarna i vårt land. Vi kanske kan säga, att propositionen är så utformad, att det inte finns anledning att göra några invändningar. Jag skall inte heller ställa något yrkande, utan jag har med detta inlägg bara velat ge till känna att detta tydligen är ett område där informationen inte gått ut på ett riktigt sätt. Samhället har ju lagt ned, jag vet inte hur många miljoner på att lösa in fiskerätter. Det rör sig om mycket stora belopp. Och när vi har gjort en sådan satsning för att göra fisket tillgängligt för alla, är det givetvis högst angeläget att se till att vi inte i andra former inför en så stark begränsning att vi omintetgör de möjligheter som samhället avsiktligt har skapat. Någon kanske vill invända att tal om ctt fritt fiske ger uttryck för att man inte har känsla för den nödvändiga fiskevården, och att vi skall slå vakt om de tillgångar som finns. Alldeles självklart skall vi göra det. Men när vi vidtar sådana åtgärder är det nödvändigt att se till att de presenteras på ett sådant sätt att de inte uppfattas som en mycket snäv begränsning av fiskemöjligheterna. Herr talman. Jag har inget yrkande, men jag uttrycker den förhoppningen att fiskeristyrelsen och andra instanser som arbetar med de här frågorna skall vinnlägga siz om att föra ut informationen på ett sådant sätt att det inte uppstår sådana missförstånd som uppenbarligen råder kring vad det nu aktuella beslutet innebär och vad fortsättningen syftar till. Jag har funnit det angeläget att föra fram dessa synpunkter.

Herr talman! Jag vill gärna instämma i de synpunkter som Georg Åberg har framfört. Det är en stor dag och en historisk dag för yrkesfisket, när riksdagen nu har att ta ställning till detta enhälliga utskottsbetänkande. Det är bara några synpunkter som jag gärna ville framföra i samband med behandlingen av betänkandet. Det är med största tillfredsställelse accepterat av fiskarna att man nu får en reglering av fisket som gör att yrkesfiskarna kommer att behandlas som andra näringsidkare i vårt land. Dock finns det, herr talman, en rätt stor möjlighet till expansion på detta område. Vi bör ha klart för oss att det bara är en tredjedel av den fisk vi konsumerar i landet som fångas av svenska yrkesfiskare. Därför är det också angeläget att sådana förutsättningar skapas för näringen att den kan expandera. Någonting som inte har behandlats i det här betänkandet men som av yrkesfiskarna betraktas som oerhört viktigt är frågan om skatterna. Vi vet att utredningar pågår om beskattningen i annat sammanhang. Skattekonsekvenserna för fiskarna såsom egna småföretagare har ofta blivit mycket hårda. Visserligen har det hänvisats till de pågående utredningarna, och även några mindre förbättringar har genomförts efter hand, men om vi jämför de svenska fiskarnas skattevillkor med skatteförhållandena för fiskare i våra grannländer finner vi att de är till de svenska yrkesfiskarnas nackdel. En annan fråga som jag gärna vill säga några ord om gäller det förslag till fiskeflottans förnyelse som finns upptaget i betänkandet. Detta är synner ligen tacknämligt, då den nuvarande fiskeflottan är både gammal och nedsliten. Här har ett stort steg tagits i rätt riktning. Men jag tror, herr tälman, att de maximeringar som föreslås då det gäller både bidrag och lån mycket snart kommer att behöva ses över, då kostnaderna för en förnyelse av fiskeflottan stiger oerhört snabbt. Från yrkesfiskarnas sida har ifrågasatts om inte summorna redan i initialskedet är för låga. En punkt i såväl propositionen som betänkandet pekar på nödvändigheten av flexibilitet när det gäller fisket. Det framhålls att möjligheter bör finnas för fiskarna att gå över till torskfiskefångst i stället för sillfiske, vilket skulle ha stor betydelse för yrkesfiskarna. Jag vill säga att det rent praktiskt ofta är svårt att ställa om verksamheten när det inte finns möjligheter till ett lönsamt fiske genom inriktning på ett annat fiskslag. Jag vill också säga ett par ord till Svante Lundkvist, som här ansåg att yrkesfiskarna borde vara tacksamma för att kåren nu har decimerats så kraftigt om de hade varit lika många till antalet i dag som de var för ett tiotal år sedan hade det varit svårt för dem att uppnå någon lönsamhet i det svenska fisket. Det är möjligt att det nu är lättare för den lilla uthålliga grupp som finns kvar att erhålla en rimlig utkomst, men jag kan försäkra Svante Lundkvist att det har varit en synnerligen smärtsam omställningsperiod som de svenska yrkesfiskarna har fått genomlida. Jag tror att det nya prissättningssystem som vi slår fast i och med dagens beslut kommer att bli till yrkesfiskets fromma och få oerhört stor betydelse för framtiden. Men vi bör samtidigt ha klart för oss att det också ställer stora krav på fiskets egna organisationer. Vi förutsätter att yrkesfiskarna, i varje fall i initialskedet, skall kunna vänta sig en gynnsam behandling från den statliga Organisationens sida. den det ej vill röstar nej.

När det gäller yrkande 2 angående strålskyddsinstitutets kontroll och övervakningsuppgifter nöjer man sig i utskottet med att hänvisa till årets budgetbehandling, där institutet tillförts viss resursförstärkning bl.a. på personalsidan. I motionen samt i en interpellationsdebatt med statsrådet Troedsson har jag utförligt redogjort för de stora risker för patienter och personal som den joniserande strålningen medför. Det är på grund av dessa risker av största vikt att den samarbetsgrupp som bildats mellan socialstyrelsen och strålskyddsinstitutet och som till sig knutit experter som är inblandade i patientstrålskyddet snabbt kan arbeta och. framlägga förslag till konkreta åtgärder, som kan verkställas av de berörda myndigheterna. Man frågar sig onekligen oroligt: Hur farlig är den joniserande strålningen? Röntgenstrålningen, som upptäcktes i slutet av 1800-talet, är en elektromagnetisk vågrörelse precis som synligt ljus men med mycket större energi än ljuset. Man känner alltså inte om man utsätts för strålningsdoser som är för höga. I början av 1900-talet såg man vilka skador röntgenstrålningen gav. Det var pionjärerna inom röntgendiagnostiken som drabbades av strålskador såsom Icukemi, alltså blodkriäfta, och hudcancer. I dag vet man med bestämdhet hur farlig den joniserande strålningen är för en människa som utsätts för för höga stråldoser, ibland genom många onödiga omtagningar av röntgenbilder på grund av fel teknik, genom att ett för stort område av kroppen utsätts för strålning, genom för långa genomlysningstider samt genom onödiga undersökningar.

I dagens läge är det dock tyvärr så att många grupper av personal som har obefintlig eller bristfällig utbildning i strålskydd och även i användandet av apparaturen handskas med en för människorna så riskfylld medicinsk verksamhet. Det är viktigt att ställa sig frågan: Hur farlig får vår sjukvård vara?

Utskottet har mycket bristfälligt tagit upp problemen i yrkande 2, och något svar på dessa frågor har jag inte fått. Det vore bra om utskottets ordförande — det ansvariga statsrådet är inte här — kunde svara på denna fråga. Att yrka bifall till motionen mot ett enigt utskott är inte meningsfullt. men jag hoppas på ett fortsatt intensivt arbete, som skall ge konkreta resultat i denna stora och väsentliga fråga genom em förbättrad information om riskerna, genom utbildning och kompetensregler och genom en bättre organisation av verksamheten. Jag avvaktar därför nu för att återkomma i denna kammare om inte detta inom kort infrias. Vi har inte råd att låta fler människor dö i onödan för att kvarnarna mal för långsamt.

Herr talman! Jordbruksutskottet har uppfattat de problem som rests av motionärerna och tidigare av Margot Håkansson i en interpellation som utomordentligt väsentliga. Vi har förstått att det här är ett problemområde som inte är tillräckligt omgärdat av säkerhetsföreskrifter. Vi har därför på eu mycket seriöst sätt försökt beskriva detta och uttryckt våra förhoppningar att 31 lösningar skall vara på väg. Det är inte normalt att riksdagen beslutar när ett utredningsarbete skall vara slutfört, och det har vi inte heller här ansett oss kunna göra.

Vi har i ett enhälligt utskott tillåtit oss att i detta sammanhang hysa ett visst förtroende för att regeringen skall ta det här på allvar. Vi hoppas att i ett kommande sammanhang, om så behövs, kunna ställa upp på ott sätt som motionären kanske skulle betrakta som mera kraftfullt.

Herr talman! Jag tackar utskottets ordförande för svaret. Detta är en invecklad cch besvärlig fråga. Det är värdefullt att det i alla fall har börjat hända någonting här. Efter den interpellationsdebatt som jag hade med statsrådet Troedsson i höstas satte man i alla fall fart på den här samarbetsgruppen, som faktiskt inte hade haft någon vidare fart tidigare.

röntgenundersökningar delvis eller helt av icke adekvat utbildad personal.

Givetvis är det viktigt att man kan föra ut röntgenverksamheten ute i landet till små enheter. Men denna decentraliserade röntgenverksamhet är ett större problem än vad myndigheterna från början kanske trodde. När röntgen används på många små avdelningar är det risk för att man inte har utbildad personal. Jag förstår att utskottets ordförande uttryckte förtroende för aut det här arbetet skulle bedrivas snabbt i fortsättningen. Men eftersom denna samarbetsgrupp helt är en rådgivande grupp. som får arbeta efter eget gottfinnande, skulle det he varit en oerhörd styrka om utskottet, som säger sig ta allvarligt på frågan, hade velat ta så pass allvarligt på den att man uttalat sig för att riksdagen skulle hemställa hos regeringen att ge gruppen direktiv. Då hade det hänt ändå mer i denna för många människor väldigt viktiga fråga.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att falla statsministern i ämbetet I vad det gäller departementsindelningen. Men med den stora uppskattning jag har av Einar Larssons i Borrby mångsidiga kunnighet skulle jag ändå på flera kammarledamöters vägnar gärna vilja ha en förklaring till varför strålskyddsinstitutet lyder under jordbruksdepartementet och inte under socialdepartementet. Även om röntgenbestrålning har haft sin roll i växtförädlingen. så ir det väl ändå först och främst riskerna för människor det gäller.
Herr talman! Jag har faktiskt undersökt möjligheterna att sända över motionen till något annat utskott. Men vi har fått oss anförtrodd miljölagstiftningen, och där har av någon underlig anledning också joniserande strålning räknats in.

Näringspolitiken Näringspolitiken att riksdagen skulle

Herr talman! I det betänkande som vi nu skall diskutera behandlas inte mindre än 14 motioner, som alla berör näringspolitiken. Det stora intresset för dessa frågor är naturligt mot bakgrund av dagens situation inom näringslivet. På två år har industriinvesteringarna minskat med 30 26 och industrisysselsättningen gått ned med ca 70000 platser. I industriverkets prognos beräknas att antalet industrijobb skall minska med 85 000 mellan åren 1976 och 1982. De skilda industribranscherna uppvisar mycket stora olikheter. En del växer mycket långsamt eller minskar ganska kraftigt. Andra branscher däremot uppvisar en hög tillväxttakt. Allt detta har lewt till en mycket stor arbetslöshet, betydande kostnader för beredskapsarbeten m.m. De största utgifterna har dock industriministern stått för i sina brandkårsutryckningar för att bispringa nödlidande företag och branscher som teko-, sko-, stål-, varvs-, skogsindustrin m.fl. Dessa kortsiktiga åtgärder blir ofta mer eller mindre misslyckade, därför att de sätts in först när problemen blivit allvarliga. De kortsiktiga åtgärderna blir verkningslösa såväl för det enskilda företaget som för branschen i fråga. Regeringen tycks dock inte finna någon anledning till oro över dessa misslyckanden. Man nöjer sig i stort med den spontana utvecklingen, som i princip leder till en kraftig nedgång i industrisysselsättningen. Någon vilja att planera och styra på lång sikt för att kunna möta problemen innan de blir akuta tycks inte finnas. I socialdemokraternas partimotion 1640 lägger vi fram riktlinjer för en annan och mer långsiktig näringspolitik. Vi vill inte acceptera den spontana utvecklingens förödande härjningar inom vårt näringsliv med arbetslöshet, hopplöshet och resursbrist som följd. Vi vill möta utvecklingen med positiva åtgärder av olika slag, genom en omsorgsfull planering av samhälle och Näringspolitiken Näringspolitiken näringsliv i samverkan. Under 1970-talet införde den socialdemokratiska regeringen en rad nya instrument och effektiviserade befintliga medel för att möjliggöra en utbyggd näringspolitik. De styrmedel som kom i fråga var för det första information och samråd för att ge nödvändigt bedömningsunderlag för olika åtgärder. För det andra skulle enligt riksdagsbeslut statliga styrelserepresentanter för insyn och samverkan utökas också till vissa större produktionsföretag. Men den borgerliga regeringen har inte utnyttjat den möjligheten. För det tredje kunde lagstiftning vara värdefull när det gäller vissa minimikrav på industrin, särskilt inom miljövårdsområdet. För det fjärde kunde man peka på att generella stödåtgärder i vissa sammanhang kunde vara mycket betydelsefulla, om man bara insåg deras begränsning. Avdrag för maskininvesteringar i kristid är ett sådant exempel. För det femte kan selektiva stimulansåtgärder för att få företagen att göra särskilda insatser i ett alldeles visst konjunktursammanhang bli mycket betydelsefulla. Detsamma gäller de olika branschprogrammen. För det sjätte påpekar vi att ett statligt ägarengagemang är värdefullt. Inom denna scktor finns betydande investeringsobjekt, som omedelbart kan komma till utförande och därmed skapa ny sysselsättning. Samhället kan alltså inom denna bransch ta ett stort direktansvar för utvecklingen. I början av 1970-talet var Statsföretag en god investerare också i en konjunkturnedgång, då man mycket markant stack av från den privata industrin, där investeringarna sjönk i kristider. Vi socialdemokrater vill bygga upp en näringspolitisk plancring för en ökning av landets industriutbyggnad och kan ej vara till freds med regeringens passivitet på detta område. En aktiv näringspolitisk planering måste grundas på ett ökat samspel mellan samhället och företagen, då inbegripet de anställda och deras organisationer. Huvuduppgiften för näringspolitiken måste vara att utarbeta långtgående program, som driver fram en expansiv och framtidsinriktad svensk industri. För att nå detta mål behövs kraftfulla insatser. En ökad stimulans av forskning och utveckling krävs. och där har vi lagt fram ett långsyftande och omfattande program. Det behövs ökade finansiella resurser för investeringar, där vårt förslag om en strukturfond liksom vårt förslag om stärkande av Investeringsbankens resurser visar på åtgärder av stor betydelse. En ökad satsning på en effektivare marknadsföring skulle betyda mycket. En kraftig utbyggnad av de statliga företagen är, som jag nyss nämnde, en annan betydelsefull åtgärd. Samhällets insatser i planerings och investeringsverksamheten måste självklart komma krisbranscherna till godo. Man måste tillse att omvandlingen där inte blir onödigt smärtsam för berörda bygder, att avvecklingarna inte blir onödigt omfattande samt att alla förändringar sker på för de anställda socialt acceptabla villkor. Men än betydelsefullare är det för samhället att få till stånd en planering för våra framtidsindustrier, de industrier som skall ge oss de nya jobben. Här är det fråga om ett betydelsefullt och svårt arbete, som det gäller att med all kraft driva nu utan någon som helst tveksamhet. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet vill dock inte vara med om detta. Den är helt nöjd med förhållandena som de är. Det räcker med de brandkårsutryckningar som regeringen har sysslat och sysslar med för att klara branschproblemen i vissa krisbranscher och krisföretag.

På denna punkt måste jag säga utt jag känner en stark oro för utvecklingen i framtiden. Under den senaste tvåårsperioden har Statsföretag sannerligen inte uppträtt som något expansivt och framtidsinriktat företag. Tvärtom har man i huvudsak sysslat med nedläggning och avveckling eller med tal om detta. Häromdagen såg jag ett uttalande av den nyvalde ordföranden i Statsföretag. ett uttalande som verkligen var alarmerande. Han säger sig inte vara främmande för att dela upp Statsföretag i två skilda bolag. Ett bolag skulle ta hand om de svaga företagen, de som nu går med förlust precis som en del privata. Ett annat bolag skulle sedan ta hand om de mer inkomstbringande delarna av Statsföretag. Jag hoppas att detta uttalande var ett olycksfall i urbetet, varifrån han nu än kan ha fått idén. Detta är ju inget annat än ren och skär kapitalistisk roffarpolitik. Inte minst skulle norra Sverige drabbas mycket hårt av en sådan åtgärd. Pär kan man ännu i alltför hög grad minnas vad som hände på 192C och 1930-talen för att bli oroad när ett sådant här uttalande görs. Man minns där hur den då befintliga skogsindustrin och dess tillgångar delades upp i två bolag. Ett bolag fick ta hand om de nedkörda industrierna, i huvudsak sågverken efter Norrlandskusten, och ett annat bolag fick ta hand om skogarna. Det bolag som bara rådde om de nedkörda industrierna lades ned efter ett par år. Det gjorde en konkurs av enorm omfattning och ställde tusentals människor i verklig nöd. Det företaget fick staten sedan ta hand om, och det kom så småningom att bli ASSI. Samhället var tvunget att ta hand om de arbetslösa människorna och de värdelösa nedkörda industrierna. Men det bolag som hade fått ta hand om skogen gjorde inte konkurs. Nej, det företaget utvecklades och utgör i dag med sina skogar, som ju egentligen skulle ha hört ihop med ASSI, grunden i en av våra största privata skogskoncerner. Så såg det handlandet ut. Det här exemplet på renodlat profittänkande trodde jag inte skulle få fotfäste inom Statsföretag. Men vad är inte möjligt med den nuvarande regeringen? Är det här uttalandet och vissa andra verkligen uttryck för Statsföretags och också regeringens ambitioner. då fruktar jag att eu av de få bestående minnesmärkena över den nuvarande regeringen blir ett försvagat eller förött Näringspolitiken Näringspolitiken Statslöretag. Om regeringen nu önskar det — det får den ju själv bedöma. Också från socialdemokratiskt hål! har det talats om en uppdelning av Statsföretag i sammanhållna divisioner, men de skulle sedan hållas ihop inom koncernen. Förre industriministern Rune Johansson pläderade i en skrivelse till Statsföretag redan 1974 för en sådan divisionalisering av Statsföretag för att få en rationell ledning. Det gällde att sammanföra gruv och stålföretagen till en division, skogs och träföretagen till en annan, osv. Men dagens tal om att dela upp Statsföretag i svaga och starka företag tycks ju mer bädda för att den starke skall klara sig så mycket bättre när man offrar den svage. Några statliga styrelserepresentanter och någon ökad insyn i företagen vill de borgerliga inte heller ha. Det är bra som det är, och skulle det inte råka vara bra, så är regeringen bäst skickad att inse detta, anses det. Ibland är våra humoristers sammanfattningar av politikernas tankegångar omöjliga att överträffa.

Det gäller en utvärdering av hantverkets situation och framtidsutsikter. Det är ytterst viktigt att en sådan utredning kommer till stånd, säger man. Det är måhända den viktigaste frågan inom näringspolitiken. Med all respekt för hantverket finner vi socialdemokrater inte en sådan utredning meningsfull. Hantverkets problem växlar ju från bransch till bransch och bör därför behandlas av de olika branschutredningar och planeringar som vi har föreslagit och inte bakas ihop till en oformlig ineffektiv mammututredning där de branschvisa problemen kommer att ha svårt att göra sig gällande. Vi går därför emot det utredningsförslaget. Herr talman! Det är alldeles tydligt att här står två synsätt på näringspolitiken emot varandra. Vi socialdemokrater vill genom olika åtgärder aktivt söka påverka industrin till ökade investeringar och uppbyggnad av nya arbetsplatser, inte därför att vi vill ha ett omfattande näringsliv och en ständigt ökad produktion av olika varor som högsta goda i och för sig, utan därför att vi vill ge arbete och trygghet åt alla medborgare. De borgerliga nöjer sig med att erbjuda företagarna vissa förmåner, och sedan väntar de och hoppas på att en ökad produktion skall komma till stånd. Men någon planering och styrning genom samhälle och företag vill man inte vara med om. Marknadsekonomin är den trollformel som enligt de borgerliga klarar alla problem. Vänta bara och hoppas! Mellan de här båda ståndpunkterna finns det tydligen inga reella samverkansmöjligheter. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservationerna I, 2 och 3 vid näringsutskottets föreliggande betänkande.

Herr talman! Liksom Olof Palme gjorde i går måste man ju notera det inte alltför överväldigande intresset för närings och sysselsättningspolitik som en beklaglig kontrast till det enorma intresse som visades i går för en helt annan fråga, vilken dock icke har samma dimensioner som den vi nu diskuterar. Detta sagt mera i förbigående. Varför blir det arbetslöshet? Varför skapas det i samhället på sikt en stadigt ökande reservarmé av undersysselsatta? Varför minskar den totala sysselsättningen i landet sakta men säkert? Ja, enligt vpk:s mening beror detta inte i grunden på den ena eller andra regeringens ekonomiska politik. Den ekonomiska politiken kan dämpa eller förstärka en konjunktur eller en långsiktstendens. Men den kan inte ändra de grundkiggande dragen och utvecklingstendenserna som sådana, med mindre den griper in i själva den ekonomiska strukturen och omvandlar den. Arbetslöshet, undersysselsättning, vikande total sysselsättning framgår ur det nuvarande ekonomiska systemets inneboende motsägelser och motsättningar. Först och främst finns det ju en motsättning mellan kapital och arbete. Kapitalismens utvecklingsförutsättningar innehåller bl.a. ett tvång att spara in mänskligt arbete, att ersätta mänskligt arbete med fast kapital. Sedan har kapitalet också ett intresse av att hålla lönerna tillbaka. Men det slår ju i större utsträckning undan grunden för en del av den inhemska marknadens tillväxt. När så alla kapitalistiska länder söker hålla tillbaka lönerna leder detta naturligtvis till allmänt sämre tillväxt och därmed också till svårigheter för exporten, bl.a. då den svenska. Liksom varje annat dynamiskt system utvecklas även kapitalismen i stadier. Man är nu inne i ett stadium där de gamla industriländerna relativt sett inte har samma tillväxt som de nyare och där gamla klassiska branscher relativt sett - ibland också absolut — trängs tillbaka till förmån för andra. Detta drabbar givetvis Sverige, som ir ett gammalt industriland med ganska starkt beroende av klassiska branscher. Det leder också till ett omfattande kapitalutflöde. Samtidigt som industrisysselsättningen i Sverige minskat, har det svenska kapitalet skapat ett par hundra tusen nya jobb i utlandet. De klassiska svenska basnäringarna är dessutom oftast mycket kapitalintensiva, och de kan helt enkelt inte expandera produktionsmässigt så mycket att de ökar sin sysselsättning. Så fort tillväxten i allmänhet dämpas, hjälper det inte hur många skogsområden man kalhugger, hur mycket malm man drar upp, hur mycket stålämnen man producerar — sysselsättningen i de ifrågavarande branscherna minskar ändå. Läget är därför det, att den öppna och den dolda arbetslösheten stiger. Sysselsättningen mätt i antal heltidsarbeten och särskilt sysselsättningen mätt i antal effektivt arbetande heltidsanställda människor minskar, och den har minskat sedan flera år. Rent formellt kan man hävda — och det hävdas ju alltid av etablissemangets företrädare — att arbetslösheten i Sverige är låg.

Det är detta som är det mest markanta uttrycket för det ekonomiska systemets kris. Det är detta som alla regeringar hittills i efterkrigstidens Sverige har på något sätt accepterat som naturligt och sökt kamouflera i acceptabla termer. Men bakom detta ligger alltså en allt tydligare och grundläggande oförmåga hos det ekonomiska systemet självt att bära upp sysselsättning och ekonomisk utveckling. Arbete och trygghet åt alla medborgare — det har blivit en fras, numera utan mening. I varje fall är den det om man inte förstår att det målet bara kan nås genom omfattande strukturreformer, siktande till en total övergång till ett annat ekonomiskt system. Därför är det också enligt vpk:s mening dags för struktureHa reformer. Näringspolitik kan helt enkelt inte i framtiden bedrivas utan ingripanden i den rådande strukturen — ingripanden som i en förlängning, som jag nämnde, nödvändigtvis för över i en planmässig hushållning, där det privata ägandet av stora kapital är helt borta. Nödvändigheten av allt detta är uppenbar. Det privata näringslivet minskar sedan många år sitt antal anställda. Det är samhällssektorn som de senare åren har ökat. Men också den ökar nu för litet, om inte den produktionsmässiga basen i samhället också radikalt förnyas. För detta behövs en medveten, planmässig och enhetlig närings och industripolitik. En sådan kan bara bedrivas i samhälleligt organiserad form. Den kan dessutom bara bedrivas på basis av de arbetandes klara och uttalade klassintressen. Ty kapitalets intresse är i huvudsak att fortsätta exploateringen av de sviktande basnäringarna, att fortsätta kapitalexporten, att fortsätta utslagningen av människor, att skärpa uppdelningen på arbetsmarknaden i A och B-lag. Vad Ieder nu detta till för slutsatser? Först och främst att den samhälleliga kapitalbildningen måste starkt öka. Den måste få en annan form och cen annan organisation än hittills, eftersom den egentligen bara varit en sorts stödåtgärd åt den privata storfinansens intressen. Så har det varit med fjärde AP-fonden, med Investeringsbanken och andra samhällsägda institutioner för kapitalbildning. En förnyelse kan, menar vi, bara ske genom cen uppbyggnad av samhälleliga fonder av ny typ, fonder som står under de arbetandes självständiga förvaltning och kontroll. Denna fråga diskuteras nu livligt i arbetarrörelsen. Den är ytterst viktig. Det är bra att både SAP och vpk nu tar upp den. Vi menar dock från vår sida att LO-SAP-förslaget har svåra brister, som gör det tveksamt om det i sin nuvarande form kan användas för en expansiv och sysselsättningsskapande politik. För det första går SAP-utkastet i fondfrågan ut på att man skall finansiera det mesta av fonderna med uteblivna lönchöjningar, genom att de arbetande avstår från hela eller delar av sin ftönehöjning. Det är fel, menar vi. Det är från spekulationsvinsterna, från de stora förmögenheterna, från kapitalutflödet ur landet — från den typen av källor — som man måste ta det mesta. Annars blir det en felaktig typ av omfördelning i samhället. Och annars hämmar man en löneutveckling, som faktiskt behövs för att den inre marknaden skall kunna tillväxa och utgöra ett partiellt stöd för nya industrier. För det andra sägs att SAP-förstaget skall bli ett stöd för exportindustrins kapitalbildning. Det är som om kapitalbildningen skjuts i förgrunden tramför andra syften. Men där ligger faran att man ställer upp på storfinansens intressen, att man skjuter undan frågan om en självständig politik på basis av fonderna, att man tror att det bara finns en möjlig väg att följa, nämligen att följa de övermäktiga krafter som dominerar den renodlade kapitalistiska utvecklingen. På det sättet bedriver man inte en självständig politik, som kan omvandla den svenska industrins långsiktiga struktur efter de arbetandes klassintressen. Man förstärker, snarare än bygger sig ur, det ogynnsamma beroende man fått av klassiska basnäringar och traditionella exportområden. Om man genomför en politik efter de linjerna leder det till svaga eller inga sysselsättningstillskott. En samhällelig kapitalbildning som baseras på en näringspolitik i de arbetandes intresse måste se annorlunda ut. De nya industrierna kan inte vara privata. De måste vara samhällsägda med direkt starkt inflytande för de arbetande själva. De måste vara lätta förädlingsindustrier. Industrialismen går in i ett nytt stadium, där de nya arbetena skapas inom de mest avancerade industrityperna — de som sysslar med avancerad sammansättning, kombinerade produkter, högt förfinad detaljteknik, produktion av hela större system och även av ren teknologi. I sådana industrier råder dessutom i regel — generellt sett — det förhållandet att insatser av energi, råvaror och annat kapital ger mesta möjliga arbetstillfällen. De är alltså inte särskilt kapitaltunga eller energitunga. Om man väljer att expandera efter den linjen kan man också skapa ny sysselsättning utan att för den skull särskilt mycket öka industrins samlade energiuttag. Sverige har ju i nuvarande läge en mycket energitung industristruktur, långt mer energitung än andra västeuropeiska länder. Det är också i dessa typer av industrier som den allmänna tillväxten kan väntas bli störst. Denna utveckling kan understödjas genom att nytt kapital också tillförs viktiga delar av den samhälleliga servicesektorn. Om man nämligen bygger ut det kollektiva trafiknätet till dess högsta tekniska kapacitet, om man skärper insatserna för att bygga bort de sociala bristerna genom kraftigt ökat daghemsbyggande, kraftigare satsning på vården, ökat bostadsbyggande, om man satsar på ny miljöteknik osv. — då skapar man ju också en vidgad marknad för delar av den nya industriproduktion som måste fram. Man får alltså en mer planmässig uppbyggnad av sammanhanget mellan nationell marknad och förnyelse av den industriella produktionen i allmänhet. Man kan säga att man på det sättet skulle i viss mån — fast ännu med bibehållande av en allmänt kapitalistisk ram — förebåda en form av planmässig hushållning. Ett utvecklingsprogram efter de riktlinjer som jag här mycket kort har Näringspolitiken Näringspolitiken skisserat måste sedan kompletteras med andra viktiga politiska åtgärder, som det också usförligare redogörs för i den vpk-motion som bl.a. är föremål för behandling. Det är nämligen omöjligt att bedriva kamp mot arbetslösheten och kamp för en aktiv närings och sysselsättningspolitik utan att röra vid frågan om kapitalutflödet. Det har vpk hävdat i många år. Under den förra regeringen liksom under den nuvarande har alltid sådana motioner från vårt håll avslagits som syftat till att begränsa kapitalexporten. Men det orimliga i en ohämmad kapitalexport blir allt uppenbarare. Detta menar vi att arbetarrörelsen och speciellt socialdemokraterna borde tydligare dra konsekvenserna'ev. Man kan inte tala om fonder, kapitalbildning och näringspolitik om man blundar för kapitalexportens problem. Detsamma gäller om man blundar för problemen med makten över de stora privata kreditinstituten. Skall man föra en medveten strukturpolitik, där olika samhälleliga former av iäigande och fondbildning skall ha avgörande roll, där det gäller att styra kapitalströmmarna på ett medvetet och insiktsfullt sätt, då kan man inte ha ett privat bankväsen, där man över huvud taget inte har någon garanti för huruvida bankerna står till tjänst med kapitalresurser för de riktiga ändamålen. Man kan inte någonsin mer i detta land effektivt bekämpa arbetslösheten, alltså skapa ny växande sysselsättning med mindre än att man är beredd att föra fram stora strukturreformer av den typ jag här snabbt har berört. Kapitalismen kan inte längre lösa problemet. Den skapar och när sig själv av ökad utslagning, av att spara in arbete. Och när dess allmänna tillväxt långsiktigt riinskar, då får den allt färre regelbundet heltidssysselsatta och ett allt större skikt av människor, vars brist på sysselsättning måste döljas med allsköns ullrälliga manövrer. En ny näringspolitik blir med nödvändighet en politik av djupgående strukturreformer. Dessa reformer kommer att sätta frågan om övergången till ett planekor omiskt system på sin spets, sett i ett något längre perspektiv. Men det väsentliga för dagen är att arbetarrörelsen måste träda in för snara strukturreformer, måste bereda sig, för att börja bryta in i den kapitalistiska strukturen, i storfinansens maktsfär. Nya utgångspunkter för produktion, industristruktur och sysselsättning måste skapas, utgångspunkter som grundas på ett annat tänkande än den kaotiska och anarkiska kapitalistiska marknadsekonomins idéer. Med detta, herr talman. yrkar jag bifall till vpk-motionen, och jag ställer avslutningsvis frågan: Är socialdemokratin beredd att träda in för strukturreformer av den typ om vilken jag här talat?

Herr talman! Sedan regeringsskiftet i oktober 1976 har regering och riksdag beslutat om stöd till industrin på närmare 30 miljarder. Det är naturligt att så omfattande insatser blir föremål för diskussion och kritik. Man kan något förenklat skönja tre huvudpunkter i kritiken, vilket också framgick av Ingvar Svanbergs anförande. För det första konstaterar man helt riktigt att stödet utgått selektivt, dvs. riktats till vissa branscher och företag. En sådan selektiv industripolitik anses på sikt innebära ett hot mot marknadsekonomin. Man efterlyser därför en mer generell politik. För det andra hävdar man att stödet riktats bara till tillbakagående branscher med krympande sysselsättning och utan framtid. Man efterlyser därför en mer offensiv näringspolitik. Det framgick av Ingvar Svanbergs anförande och delvis också av Jörn Svenssons anförande. För det tredje har det sagts — bl.a. av Ingvar Svanberg och även av Jörn Svensson - att regeringen saknar en näringspolitisk strategi. Man vill se de föreslagna åtgärderna infogade i ett näringspolitiskt program med en hård planstyrning — främst från Jörn Svenssons sida, men även från Ingvar Svanbergs. Om jag börjar med den sista punkten är det naturligtvis riktigt att någon näringspolitisk plan för de olika åtgärderna inte existerar, och någon sådan har aldrig existerat under socialdemokraternas 44 år vid makten. Det har genom industriverkets försorg gjorts utredningar som står hyllmetervis på ledamöternas rum, förmodar jag. Men några åtgärder har inte vidtagits med anledning av alla utredningar. Nu har emellertid den borgerliga regeringen under det här året börjat dra upp linjerna för utvecklingsmöjligheter för de olika industribranscherna. Låt mig bara friska upp minnet på den fåtaliga skara som sitter här i dag. I november förra året framlades småföretagarpropositionen. Det andra steget gällde special och handelsstålet, varven och skogen, och eventuellt kommer det också att gälla bilindustrin. Det tredje steget var propositionen om forskning och utveckling med en översyn och effektivisering av STU, industriella utvecklingscentra, regional produktutveckling m.m. Och det fjärde steget gäller den framtida näringspolitiken, frågan hur vi skall klara konkurrensen med låglöneländerna på längre sikt. Det försprång som svensk kvalitet tidigare inneburit har krympt betänkligt - som Jörn Svensson helt riktigt nämnde i sitt anförande. Vilka branscher och sektorer skall vi satsa på i framtiden? Ingvar Svanberg tog upp att vi skall satsa på framtidsbranscher. Det gäller också de statliga företagens roll i näringspolitiken och en rad åtgärder där som en grupp nu sysslar med. Det är klart att med den marknadsekonomi av svensk typ som vi har uppstår det svårigheter när man ifrågasätter om vi inte skulle ha en plan över hela näringspolitiken. Regeringsledamöter, riksdagsmän och ämbetsmän i verk och departement sitter inte heller inne med unika kunskaper om marknadens långsiktiga förändringar. Den bristen på unik kompetens gäller tyvärr både när man skall försöka bedöma vilka produkter och affärsidéer som framöver kommer att bli framgångsrika och när man skall avgöra vilka som under de närmaste åren kommer att slås ut. De statliga försöken till framtidssatsningar har hittills inte varit särskilt lyckosamma — om jag nu får erinra om Stålverk 80, och det är dess värre inte bara ett olycksfall i arbetet. I dag är det många politiker och andra som kritiserar stålföretagen för att de inte-för flera år sedan genomförde omfattande strukturförändringar. Men hur många av oss drev den frågan i Näringspolitiken Näringspolitiken På goda grunder kan man anse att kunskaperna om marknaderna är sämre i den politiska administrativa apparaten än ute i företagen. Vi skall inte glömma bort att just denna viktiga insats är det centrala motivet för regeringens näringspolitik, som går ut på ett decentraliserat näringsliv. Samtidigt är det ofrånkomligt att en socialt ansvarsmedveten regering måste gripa in i typiska krissituationer. Ingvar Svanberg tog upp det och sade att industririinistern har fått stå för brandkårsutryckningarna. Till det vill jag säga alt 85 4 av det statliga stöd som gått till näringslivet har gått till två branscher, varven och stålet, som sysselsätter 63 000 människor. Då vill jag fråga Ingvar Svanberg: Har det inte varit rimligt och riktigt att göra de här sulsningarna på dessa två branscher, som i och för sig kanske inte har så stor framtid. åtminstone vad gäller varven? Är det inte rimligt att regeringen i sådana här typiska krissituationer går in och stöttar upp företagen så att de får ett visst andrum för att klara de sociala problem som uppkommer genom att företagen i annat fall skulle få lägga ned? De kriser som vi haft i dessa olika branscher har ofta varit en följd av snabba och oväntade marknadsförändringar. Och som jag tidigare sade kan ingen regering stillatigande acceptera att stora företag från en dag ull en annan läggs ned och att tusentals människor förlorar sina jobb. Man hör ofta från socialdemokratiskt håll och även från kommunisthåll att det är marknadskrafterna som spelar den helt avgörande rollen i näringspolitiken. Men det stämmer inte i dag, inte i hela västvärlden. I den demokratiska processen har ju regeringarna i de demokratiska länderna i västvärlden fått ta på sig ett ansvar — och självklart skall de göra det — när vissa företag haft problem. Vi kan här se så exempelvis den brittiska stål-, bil och varvsindustrin, där förhållandena är jämförbara med dem här i Sverige vad gäller varven och stålet. Men även om regeringen saknar en näringspolitisk plan så finns det bakom det förslag som redovisas i näringsutskottets betänkande en näringspolitisk filosofi. Vi tror på en social marknadsstyrd ekonomi. Och vi tror helt enkelt alt det är bäst om framtidens produkter och affärsidéer får testas på tusentals och åter tusentals människor och om företagen får pröva sina uppslag. Vi tror att företagen i sig har större möjligheter att göra den bedömningen än man har inom departementet. I det utskottsbetänkande som tidigare refererats av Ingvar Svanberg berörs 14 motioner. I den socialdemokratiska motionen 1640, som är en paraplymotion, framförs en rad påståenden. Krav reses där på näringspoliviska insatser från samhällets sida. Ingvar Svanberg påvisade i sin historieskrivning att det sociardemokratiska programmet för industrisyvsselsättning medförde en rad åtgärder och styrmedel, vilka vidtogs och infördes i början på 1970 talet. men man anser att den borgerliga regeringen nu bedriver ett slags tåt-gåsystem när det gäller näringspolitiken. Jag har här redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit och kommer att vidtaga för att få fram den rimligare näringspolitik, som skall ge oss framtidsutsikter i Sverige. Jag vill än en gång betona att vi aldrig i detta land haft någon näringspolitisk plan vare sig under socialdemokraternas 44 år vid makten eller vid den tidpunkt då den nuvarande regeringen trädde till. Men i och med det fjärde steget kommer vi att få eu näringspolitiskt program i ett längre tidsperspektiv. Ingvar Svanberg vet emellertid att man inte på ett och eu halvt år kan lösa alla dessa uppgifter. Jag återgår till den socialdemokratiska motionen, där man fört fram en rad krav. Det hävdas att de strukturproblem som vi har i ett antal branscher beror på den allmänna ekonomiska politik som den borgerliga regeringen har fört. Jag tror inte att detta riktigt stämmer. Ingvar Svanberg vet innerst inne att de åtgärder som från regeringshåll har vidtagits för att underlätta på exportsidan och kostnadssidan för svensk industri utgör ett större plus för sysselsättningen än de ungefärliga 20 26 som man från socialdemokratiskt håll har velat påföra industrin. Nej, Ingvar Svanberg, jag tror att ni kommer sanningen närmare i edra påståenden på s. 3i motionen, där ni säger: ”Det internationella konkurrensläget har skärpts under senare år. Det beror till stor del på den mycket svaga internationella konjunkturutvecklingen som medför en betydande överkapacitet på en rad håll.” Jag tror att detta är alldeles riktigt, inte minst till följd av alla de länder som dykt upp och kommit med nya produkter och produktionsmetoder. Dessa har också kommit att spela en allt större roll på världsmarknaden. I motionen, som följs upp av reservationen 1 i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar, framförs en rad krav på riktlinjer för en aktiv näringspolitik. Det krävs att samhället skall få tillgång till näringspolitiska styrmedel av alla slag, såväl generella som selektiva stödinsatser, men också tvingande medel baserade på lagstiftning. Från socialdemokratiskt håll har man alltid haft en övertro på styrmedel, som är baserade på lagstiftning. Av helt avgörande betydelse för den svenska industrins konkurrensförmåga är ju att man har en hög investeringstakt. Här håller jag med Ingvar Svanberg. Investeringstakten har i dag en helt avgörande betydelse för vår standard på 1980-talet, och självklart är det att beklaga att vi inte har en högre industriell investeringstakt i Sverige i dag. Men man kan också se att den svaga investeringsviljan inom industrin intimt hänger samman dels med lönsamheten, dels med att man inte har en utnyttjad kapacitet. Utnyttjar man inte dagéns produktionsapparat är det trots allt mycket svårt att få företagen att investera I nya maskiner och ny teknologi, som framgent för oss blir avgörande. Men utskottsmajoriteten håller med om mycket som framförs i den socialdemokratiska motionen. Detta gäller framför allt investeringar och ökade insatser på forsknings och utvecklingsarbete inom näringslivet. De ekonomiska insatserna bör företrädesvis göras på områden där den svenska industrin i ett längre tidsperspektiv är konkurrenskraftig. Den uppfattning därom som framförs i den socialdemokratiska motionen delar vi inom utskottet. Vi har ändå inte kunnat göra någon samskrivning. Utskottsmajoriteten anser att ni går för långt i det tillkännagivande ni vill göra angående Näringspolitiken Näringspolitiken styrmedlen. Genom de generellt formulerade riktlinjer som ni uppdragit i motionen skulle handlingsfriheten komma att begränsas. Om man går från fall till fall skulle statsmakterna komma att bli mycket hårt styrda och få svårigheter att göra de för dagen så viktiga bedömningarna. Jörn Svensson har talat för vpk-motionen 869. Däri begärs att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning, som får i uppdrag att utarbeta ett näringspolitiskt program. Detta skall få sådan inriktning att den industriella satsningen ställer den samhälleliga nyttan och den regionala rättvisan i centrum. I motionen talas om att man skall sträva efter en ökad förädlingsgrad. Vi håller med om detta. Det är självklart angeläget och viktigt att svensk industri får ökad förädlingsgrad. Man anser också att de statliga industriföretagen i första hand bör utbyggas. Men i stort delar vi inte er uppfattning, och därför har ett enigt utskott avstyrkt motionen. Ni vill ha en socialistisk planekonomi av sådan art som vi från borgerligt håll inte kan vara med om. Tydligen kan inte heller socialdemokraterna vara med. Jörn Sver.sson talar för att han inte vill ha den marknadsprisbildning som vi har i detta land och som decentraliserar många beslut till den enskilde. Han vill ha en planerad ekonomi, i vilken de flesta beslut fattas och kontrolleras centralt. Här måste alltså finnas en byråkrati som kommenderar, varigenom medborgarna kommer att få lida. Det är väl så, Jörn Svensson, att alla diktaturer inte är socialistiska men att alla socialistiska ekonomiska system är diktatoriska. Kanske är det en slump men vi menar att den sociala marknadsekonomi som vi har i detta land passar oss i Sverige bäst, eftersom den stöds av merparten av svenska folket. På s. 30 i betänkandet ger utskottet sin uppfattning till känna vad gäller hantverkets situation och framtidsutsikter. Ingvar Svanberg raljerade litet i den meningen att utskottet i detta fall kunde ge till känna sin uppfattning vad gäller hantverket. Vi har ansett det vara viktigt att det finns en god hantverkstradition här i landet. Under de senaste åren har man konstaterat att det framför allt på utbildningssidan råder stora brister, varför det finns alla skäl att försöka behålla vrkeskunnigt folk kvar inom hantverket. Det är angeläget ati finna sådana vägar att bättre grogrund skapas för hantverksservice på olika sätt. Reservationen 3, som Ingvar Svanberg tog upp i sitt anförande, gäller styrelserepresentation för staten i vissa företag. Vi behandlade detta i förra årets utskotisbetänkande som gällde näringspolitiken i stort, och vi anser att det inte har inträffat någonting sedan dess som ändrar vår inställning. Vi anser, som vi påpekade, att lagen inte ställer några krav på att man skall utnyttja dessa möjligheter för att sätta in statliga representanter, och vi anser det också värdefullt och viktigt att de anställda på företagen har representation i styrelsen. Därför har vi avstyrkt socialdemokraternas yrkande. Herr talman! Eftersom utskottet är enigt på övriga punkter kommer jag inte att beröra dessa utan hänvisar till utskottets fylliga skrivning. Man finner, om man läser utskottsbetänkandet, att det trots allt råder en mycket stor enighet i näringsutskottets behandling av de flesta motionerna. Det finns i den näringspolitik vi sysslar med mycket av gemensam filosofi, det kan skilja sig på några punkter. Men regeringen sitter sannerligen inte med armarna i kors när det gäller att få i gång ett offensivt näringsliv.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

Herr talman! Egentligen finns det inte så stor anledning att replikera på Sven Anderssons i Örebro anförande. Hans anförande bestyrker på ctt utomordentligt sätt precis vad jag sade i mitt anförande, nämligen att det på den borgerliga sidan inte finns.någon näringspolitisk ideologi och att man inte är beredd att bygga upp någon sådan utan förlitar sig på marknadsekonomin, väntar, hoppas och ser till att man får pengar. Sedan säger han något mycket lustigt. Han talar om de 30 miljarderna som industriministern har satsat i företag som har varit på fallrepet och säger att jag är emot den satsningen, som är regeringens näringspolitiska filosofi. Så elak vill jag inte vara mot den borgerliga regeringen att jag säger att de 30 miljarderna är deras näringspolitiska filosofi. Det är ju kort och gott en åtgärd som måste till, eftersom man inte har skött den långsiktiga planeringen. Kolingen åkte en gång spårvagn och hamnade bredvid en mycket fin dam, som försökte komma så långt ut på kanten som möjligt av bänken från denna lustiga person. Hon doftade väldigt gott av parfym, och då sade Kolingen: Ja, det är bra att det finns, men fasen att det skall behövas. Det är just vad jag sade om de 30 miljarderna. Det är synd att det skall behövas sådana ingripanden, men de måste ju ske när människorna lider av arbetslöshet. Men låt bli att segla Sveriges näringspolitik in i en sådan situation att det skall behöva ske! Sedan säger Sven Andersson: Det finns ingen plan hos den nuvarande regeringen. Han har varit i centerns underliga famn, där man nu varje år rätt länge har talat om en näringspolitisk plan som vi alla skall vara överens om. Låt oss, Sven G. Andersson — som ändå är en klok karl — tala om en näringspolitisk ideologi, om den finns! Den finns inte på den borgerliga sidan. Den gamla regeringen, om jag får använda det uttrycket, gick fram under årens lopp med en mängd åtgärder som skulle föra oss till en bättre planeringssituation. Man skapade AP-fonderna, man skapade Investeringsbanken, man fick insyni företagen, man byggde upp Statsföretag och skapade en organisation kring det. Det borde naturligtvis ha hänt ännu mer, men man var på väg och hade en: inriktning. Nu säger Sven G. Andersson att småföretagarpropositionen, som egentligen inte innebär något annat än att man slänger över statens kostnader på landstingen. är uttryck för deras filosofi. Satsningen på stålet är också ett uttryck för vad de vill åstadkomma, men i ett avseende, när det gäller handelsstålet, har ju den i huvudsak bestått i att man bevakat det privata kapitalets intressen. Sven G. Andersson slutar med att säga att nu skall det komma ett Näringspolitiken Näringspolitiken näringspoliliskt program. Det är just vad jag fruktar, när jag ser vad det kommer at. innehålla: en planlöshet utan like. Man kommer i stort sett att hoppas att det privata näringslivet hjälper regeringen, och därför öser man pengar Över det, men man vet inte vad resultatet blir av det hela. Se till att inte göra satsningarna så planlöst — det är vad jag velat säga här, och att det rådet behövs har Sven G. Andersson på ett utomordentligt sätt verifierat.

Herr talman! Den här debatten har flera mycket ironiska inslag. Jag tyckert.ex. att det är beklagligt att en borgerlig talare skall kunna vinna poäng i en argumentation med en företrädare för arbetarrörelsen genom att hänvisa till att det under ett väldigt långt regeringsinnehav inte fanns någon egentlig näringspolitisk eller ekonomisk plancring, ingen verklig plan för utveckling, utan att man följde den kapitalistiska strukturomvandlingens alla huvudlinjer. Det är tyvärr en riktig beskrivning. Det är synd att det skall vara så, och det måste arbetarrörelsen ändra på i framtiden. Jag tycker vidare att det är lika ironiskt och lika synd att när kommunisterna nu för fram tankar på bestämda strukturreformer, på steg mot en mera planerad ekonomi som i förlängningen siktar till en framtida planekonomi, då avslås dessa förslag av en gemensam majoritet av borgerliga och socialdemokrater. Det borde i stället vara så att vi från båda arbetarpartierna, åtminstone när det gäller viktiga strukturreformer, hade en gemensam front mot de borgerliga. Varje tanke och varje diskussion om sådana här strukturrefermer och steg mot en mer planmässig ekonomi och en självständig planering, som inte tar hänsyn till privatkapitalets intressen utan utgår ifrån de arbetandes intressen, borde kunna föras fram från en gemensam bas inom arbetarrörelsen. Man borde åtminstone kunna vara överens om vissa utgångspunkter därvidlag. Vi begär inte att socialdemokraterna skall skriva under på det som står i den kommunistiska motionen eller på alla yrkanden där, men med ledning av hur socialdemokraterna har skrivit ihop sig med de borgerliga i utskottet vill jag fråga Ingvar Svanberg: Var står ni när det gäller frågan om en mer planmässig ekonomi och frågan om de strukturreformer som vi föreslår? Ni kanske har andra motiv för att avslå än de borgerliga, men det borde ni i så fall ha talat om, för ni har ju skrivit under på samma formuleringar när det gäller avslaget som de har. Det vore bra om ni talade om, ifall ni har en annan syn. Men om ni på samma sätt som de borgerliga utgår ifrån att den kapitalistiska strukturen skall bli bestående och att den näringspolitik som skall föras skall ha denna som bas och ingenting annat, då innebär det en oerhörd ideologisk och politisk kapitulation från arbetarrörelsen. Då har den uppgett väsentliga målsättningar som ändå alltid hos arbetarrörelsens övertygade anhängare har spelat cn avgörande roll som en politisk drivkraft för deras arbete.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i trätan mellan Jörn Svensson och Ingvar Svanberg om huruvida socialdemokraterna under 44 år kunnat konstruera något långtgående näringspolitiskt program. Jag har slagit fast att det aldrig har funnits något sådant i det socialdemokratiska kanslihuset. Samtidigt har jag redovisat de tankar och förslag som har kommit och som kommer i början av 1979 från regeringskansliet. Ingvar Svanberg viftar bort detta och säger att det inte är någonting alls. Men vi har ändå fått fram den här småföretagarpropositionen och därmed ett samlat grepp om småföretagarproblemen. och vi har föreslagit åtgärder som ett andra steg för att bekämpa strukturproblemen inom olika branscher. Det är ju för det lilla Sverige jättelika problem som man har tagit itu med. Man möter, herr talman, ofta kritik från socialdemokratiskt håll för att regeringen, som jag tror det heter. pytsar ut pengar till företagen och på det sättet göder dem. Jag sade att drygt 85 2 har gått till varven och stålindustrin, och jag vill fråga Ingvar Svanberg: Var det fel att i dagens situation satsa på dessa företag för att ge dem rådrum och andrum? Vi har tagit både det andra steget och det tredje steget beträffande forskning och utveckling, och vi kommer också att ta det fjärde steget. Ingvar Svanberg, ni har under 44 år aldrig lyckats med den här formen av planering, utan det har hela tiden varit ett slags tuvhoppande. Sedan riktar ni en ofta allmän och svepande kritik mot regeringens näringspolitik. Ni säger att det skall vara mer generella och mer offensiva satsningar. Men i verkligheten har ni ju mycket litet på fötterna. Förslagen är tunna och ofta har det hela utmynnat i förslaget om den här strukturfonden, som likt galten Särimner äts upp varenda dag för att varje påföljande morgon stå livs levande i Odins sal, så att kämparna kan börja älta på nytt. Den faktiska situationen är ju att ni inte hade någon planering för näringspolitiken då ni satt i regeringskansliet, utan det blev ett tuvhoppande.

Herr talman! Jörn Svensson ställde en direkt fråga till mig som jag anser att jag bör svara på. Jag har inte så mycket att anmärka på hans första anförande, som enligt min mening I fånga stycken var mycket välbalanserat och sakligt. Att vi inte kunnat vara med om att tillstyrka den kommunistiska motionen har inte att göra med att den är kommunistisk. Anledningen är den att vi inte är överens i det långa loppet. Jörn Svensson talade för en planering i samhället, och det vill jag gärna vara med om. Vi behöver mera näringspolitisk planering, mera insyn och styrning från samhällets sida och över huvud taget mera inflytande från det hållet. Men vi vill skapa en ekonomisk demokrati där beslutanderätten i mycket stor utsträckning skall ligga inom industrin. Den skall ligga hos de anställda osv. Näringspolitiken Näringspolitiken 50 Vi vill icke, det vill jag klart deklarera, vara med om att skapa en stalskapitalism som på många sätt ju inte är mycket bättre än privatkapitalismen. Vi vill ha en planerad ekonomi i form av en ekonomisk demokrati där beslutanderätten ligger hos många människor, inte bara hos en statsledning. I övrigt har jag mycket litet att anmärka på hans anförande. Sedan vill jag säga några ord till Sven Andersson i Örebro. Han sade at 85 4 av krisstödet har gått till varven. Var det tokigt, frågade han. att ge dem det, så att de får rådrum? Ja, någon ny sysselsättning har det ju inte inneburit. Men, snälle Sven G.. varvsåtgärderna ärvde ju den nuvarande regeringen av den gamla. Det var alltså inte den här regeringen som tor initiativet till att försöka klara vår varvsnäring. Den nuvarande regeringen har bara gått på i ullstrumporna efteråt. Jag har icke angripit detta. men vi måste ha planering för någonting annat än en neddragning, vilket blivit fallet i fråga om varven. Kom inte igen med detta, för det är inte på den punkten vi bråkar om åtgärder för att klara människors sysselsättning. Vi bråkar om hur vi skall ha det på lång sikt med vår industriella utveckling. Sven Andersson sade vidare att man nu äntligen kom med en plan för hur industrierna skall kunna klaras det lyckades inte den socialdemokratiska regeringen med. Jag tycker att den lyckades med en hel del. Men, Sven G. Andersson, under ert anförande kom jag underfund med att vi egentligen talar om olika ting. Vad ni avser med en industripolitisk plan eller planering är kort och gott att man skall inregistrera vad de privata företagen avser att göra i det eller det sammanhanget. Sven Andersson vill icke på något sätt ha en ordentlig styrning från samhällets sida och han vill inte ta ett ansvar som samhällsrepresentant, utan regeringen skalli stort sett bara försöka uppamma planer inom företagen. Också jag menar att sådana planer skall uppammas, men inte på det sätt som Sven G. Andersson förespråkar. Det är på den punkten den ideologiska skillnaden meltlan oss kommer fram, och därför tycker jag inte att vi skall fortsätta denna träta — för om nödhjälpsåtgärderna har vi aldrig varit oense.

Herr talman! Det här blir on intressant debatt inom arbetarrörelsen. Om det är så. Ingvar Svanberg, att ni häller med om så mycket i den kommunistiska motionen, kunde ni faktiskt ha skrivit på eu annat sätt i utskottet. Då behövde ni inte ha skrivit under på samma kritik som den som de borgerliga har framfört, där man ju helt har förkastat tanken på en planerad ekonomi. Vidare säger Ingvar Svanberg att socialdemokratin i motsats till kommunisterna vill ha en ekonomisk demokrati och att kommunisterna vill ha en statskapitalistiskt centraliserad planekonomi. Det är bra märkligt. Vi har varje gång som vi har krävt ett förstatligande av någon bransch varit mycket noga med att ta med punkter. där vi har ställt krav på att de arbetande antingen skall ha vittgående befogenheter och möjligheter till veto mot centrala beslut eller att de skall ha majoritet i alla styrande organ på olika nivåer, så att det statliga ägandet och infogandet ien planmässig struktur skall balanseras av ett levande, aktivt och starkt arbetarstyre. Men när vi har fört fram de tankarna har ni alltid röstat emot. Ni har aldrig någonsin stött den typen av krav. Däremot har ni varit med om att bygga upp och förvalta statliga företag. där det lokala arbetarinflytandet har varit mycket dåligt — så dåligt att man i LKAB för en del år sedan fick strejka sig till vissa rättigheter. Det borde inte ha behövts, om man hade haft ett större mått av ckonomisk demokrati och inflytande. Ingvar Svanbergs beskrivning stämmer inte alls. Låt mig gå in på frågan om planekonomi och demokrati! Det görs ofta gällande att planekonomi har ett samband med diktatur. Man säger då att det är få människor som bestämmer i en planekonomi medan många bestämmer under kapitalismen. Det är ju i verkligheten tvärtom. Under kapitalismen är det ett oerhört litet antal människor som äger produktionsmedlen. En planekonomi kan vara mycket centraliserad och mycket byråkratisk och konstruerad så att ett fåtal bestämmer. Men den kan också från början vara uppbyggd så att den centrala planeringen är ett resultat av diskussionen och kombinationen av uppfattningar ute på de lokala och regionala enheterna. Kompletterad med eu levande arbetarstyre blir den nationella planeringen en demokratisk planering.

Herr talman! Det var rätt intressant när Jörn Svensson tog upp frågan, om införandet av en planekonomi skulle innebära att man får ett allmänt demokratiskt system. Han menar att många skulle kunna få vara med i denna process. Men såvitt jag vet finns det inget land på vår jord som har denna form av planering. I de socialistiska länderna utövas prisbildningens alla funktioner genom planering, och det är, som jag tidigare sagt, ett annat och mera omtyckt ord för en byråkrati som kommenderar. Priserna höjs inte på grund av att produktionen är för liten eller på grund av att efterfrågan stiger. Myndigheterna kan därför glädja sig över att prisnivån på deras produkter förblir stabil medan befolkningen tillbringar en del av sin tid med att stå i kö. Produktionsförlusten av kösystemet varje år har man glömt att redovisa. Men det finns terier om optimal planering. som skall låta priserna avspegla både varornas värde och produktionens kostnad. Ekonomen Novozhilov t.ex. rekommenderar sådan här optimal prissättning och pekar på att det finns datorer. Men han medger att det möter föga intresse och nog blir svårgenomförbart. Prisplancering är den stora flaskhalsen i de socialistiska ekonomierna. All den kritik som man riktar mot marknadsprisbildningen bottnar självklart ofta i den ideologiska uppfattningen. Vissa personer, t.ex. Jörn Svensson och delvis även Ingvar Svanberg, tror på en mycket hårt styrd planering inom ekonomin. Men för att återgå till Ingvar Svanberg så tycker jag att han sade något som är rätt betecknande och rätt intressant, nämligen: Ni ärvde ju de här problemen från den gamla regeringen. Jag tycker man skall slå fast att den Näringspolitiken un Nr 138 nuvarande regeringen ärvde problemen också vad det gäller varven osv. Onsdagen den Anledningen till problemen är de höga kostnaderna för att hålla det hela i 10 maj 1978 gäng. Och visst skiljer vi oss i långa stycken från socialdemokraterna när det gäller näringspolitik. filosofi och ideologi. Vi anser trots allt att ämbetsmän och folk i regeringskansliet inte kan göra de snabba bedömningarna. Jag har också redovisat att det aldrig tillförne har funnits en plan över svenskt Näringspolitiken näringsliv och svensk ekonomi men att man under hand. som jag nämnt. lagt fram en plan för hur vi skall utveckla det svenska näringslivet.

Herr talman! Det är typiskt att de borgerliga inte ser de i grunden nva förutsättningar som håller på att utvecklas för industriell produktion och industriella samhällen. Dessa nya förutsättningar sätter ju i fråga det praktiskt rimliga I att ha ett marknadssystem och ett prissystem av den nuvarande typen. För det första krävs det för en framtida industriell utveckling en grad av långsiktighet och förutseende i åtgärderna som aldrig förr. För det andra krävs det att man ökar den sociala konsumtionen och de sociala investeringarnas vikt och betydelse inom ekonomin. Inget av dessa behov tillgodoses genom de s.k. fria marknadskrafterna i prissystemet. Prissystemet kan aldrig göra någon prioritering mellan t.ex. barndaghem och produktion av skräp eller stit-och-sking-varor. Eftersom produktion av skräp och slit-och-släng-varor i kommersieH mening alltid ger profit och barndaghemmen inte ger profit — det är ingen verksamhet som ger profit — kommer barndaghemmen alltid att prioriteras ned. Här finns en grundläggande oförmåga i prissystemet. Detsamma gäller konflikten mellan vad som är intressant nu och vad som är intressant i framtiden. Prissystemet kan aldrig verka annat än i nuet, och man kan alltså aldrig jämföra vad som investeras i nuet med vad som bör investeras för framtiden. Detta kan endast ske genom en medveten, planmässig satsning. Diri ligger en avgörande svaghet. Sedan kan man för den skull mycket väl inom ramen för en planekonomi ha sektorer där ett prissystem tillåts verka med en viss grad av frihet — det är fullt möjligt och sådant kan diskuteras. Men när det gäller ramplaneringen, den långsiktiga medvetenheten, när det gäller huvudinriktningen av investeringar och produktion. har planekonomin en klar övertiigsenhet: det klarar inget av de traditionella prissystemen. Erik Hovhammar sade något mycket typiskt och mycket avslöjande för hans inställning — jag vill fråga folkpartiets företrädare i diskussionen om han håller med om det. Han sade: Är det inte bäst om de som är direkt involverade i produktionen bestämmer”? Med det menar Erik Hovhammar kapitalägarna. Är inte arbetarna och tjänstemännen direkt involverade i produktionen? Vore det inte bra om vi fick mera demokratiska former i företagen och i näringslivet, så att de fick vara med och bestämma? Men då skulle det vara slut med kapitalägarnas monopol på makten!

Herr talman! Erik Hovhammars anförande var t och för sig avslöjande: Det var en privatkapitalets lovsång in i bleka döden. Allt som privatkapitalet gör är bra. Jag tyckte Sven G. Andersson hade litet svårt att klara av hyllningen till privatkapitalet på samma sätt. Kanske att hjärtat inte var med trots hans politiska förvirring i övrigt. Men Erik Hovhammar gjorde med väldig aplomb ett försvar för alla metoderna.

Han tyckte detta var utmärkt. Åk upp till Norrbotten och fråga de egna partivännerna där vad de säger om det! Jag tror inte att de kommer att vara glada för det. Erik Hovhammar fortsatte med att säga att vi måste ha lönsamma företag. Ja, vem har sagt emot det? Frågan är bara: Hur skall vinsterna fördelas? Är det så att en enstaka eller några få personer skall ha dem? Erik Hovhammar sade sedan att det bästa för Sverige vore om industri och akticägarna finge större lönsamhet och större vinster, för de ensamma förstår att sköta detta. De som har pengar i dag bör få förisätta med der; blanda er inte i det, ni andra — ni förstår inte det här! En svensk industriutveckling skall alltså köpas till priset av en ännu snedare fördelning av förmögenhet hir i lande! Det är bra att det är sagt. Erik Hovhammar. Det tycker jag man skall vara tacksam för. Jag vill inte säga någonting mer om det. Sven G. Andersson sade någonting som gör att jag skulle vilja uppmana honom att inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa. Ffan sade nämligen att jag har sagt att regeringen har ärvt problemen. Man har inte ärvt några problem från den gamla regeringen, utan man har ärvt en politik som man nu håller på att förstöra. Jag skall återkomma till de här sakerna när propositionen föreligger. Jörn Svensson frågar om.-statskapitalism är mer reglerande än privatkapitalism. Båda formerna är lika förödande, och vi tar avstånd från dem båda. Vi vill ha cen ekonomisk demokrati.

Herr talman! Jag vill börja med att replikera Jörn Svensson, som jag tycker är ärlig så till vida att han slåss för sin tro. Är man socialist och kommunist, har man självfallet rätt att göra det. Jörn Svensson säger att vi borgerliga inte inser de nya förutsättningarna och att vi över huvud taget inte vet vad som sker i tiden. Detta tycker jag är felaktigt. De icke-socialistiska partierna arbetar efter marknadshushållningens principer. Det är vår näringspolitiska ideologi. Vi har, Jörn Svensson, funnit denna vida överlägsen den planhushållning och den statssocialism som ni eftersträvar. Vi kan göra jämförelser mellan de länder som har marknadshushållning och de länder som inte har Näringspolitiken Niäringspolitiken det. Det är då ganska lätt att se skillnaden i standard. Om vi skall få råd till åldringsvård, barnomsorg, skolor och mycket annat måste vi tillsammans skapa värden och resurser. Vi har funnit att marknadsekonomin och ett fritt näringsliv ger den största garantin för en bättre och högre standard för människorna. Därför kämpar vi för den idén. Jag sade i mitt anförande att jag med företag menar företagsledning och de anställda. Vi har en lagstiftning som innebär företagsdemokrati, och det tycker jag är bra. I de flesta företag har vi ett gott samarbete med våra anställda. Detta gäller inte minst de mindre och medelstora företagen, som jag närmast är talesman för. Jag Kan försäkra Jörn Svensson att det är på det sättet. Till Ingvar Svanberg vill jug Säga att vi borgerliga har en gemensam ideologi. Jag har sagt det i min replik tilt Jörn Svensson. Vi har marknadshushållningen, och den tycker vi är vida överlägsen planhushållningen. Jag upprepar det. Sedan tycker jag att näringsutskottets värderade ordförande litet väl mycket uppehåller sig vid den historiska bakgrunden. Han går minst 50 år tillbaka i tiden och talar om hur det då var uppe i Norrland och hur man där skövlade skogarna. Det är säkerligen rätt beskrivet, och det vill jag inte försvara. Men nu handlar det om dagens situation. Jag tror inte att Ingvar Svanberg har så lätt att försvara Stålverk 80 och skidfabriken i Haparanda. Fråga de anställda där vad de anser om planhushållning och de idéer ni för fram. I praktiken har det visat sig att de inte fungerar särskilt bra. Men vi skall inte se tillbaka, utan vi skall sc framåt.

Herr talman! Här framträder återigen en skillnad i Erik Hovhammars och min demokratisyn. Med företagsdemokrati och demokrati i näringslivet menar han att de arbetande skall få medbestämmanderätt på basis av de villkor som ägarna och ledningen sätter upp, medan jag däremot menar att demokrati måste bygga på majoritetsbeslut. Alla grundläggande riktlinjer för företagspolitiken och näringspolitiken skall baseras på majoritetsbeslutens princip. Det betyder att ide fall där majoriteten är oense med ledningen och de eventuella ägarna, bl.a. då Erik Hovhammar, så skall naturligtvis majoritetens vilja gälla. Jag tror inte alls att Erik Hovhammar har den tolkningen av begreppen medbestämmanderätt och demokrati. Med demokrati menar han små eftergifter åt de anställda, så att de skall bli desto villigare och mer uppbundna att acceptera de grundläggande huvudförutsättningar som Erik Hovhammar och andra direktörer i näringslivet står för. Det grundläggande felet med det nuvarande ekonomiska systemet i Sverige, som jag inte tror att Erik Hovhammar kan förneka därför att det är så obestridligt, är att antalet heltidssysselsatta minskar. att den totala sysselsättningen mätt i effektivt heltidsarbete minskar, att reservarmén av arbetslösa undersysselsatta förtidspensionerade tillfällighetsarbetare och deltidsarbetare ökar, att utslagningen ökar och att klyftorna mellan det s.k. A-laget och B-laget på arbetsmarknaden också vidgas. Det är detta långsiktiga strukturproblem som man måste ta itu med. Vad jag förstår finns det ingenting i den borgerliga näringspolitiken som ens tar upp detta problem som en utgångspunkt för hur man bör göra. Man vågar sig inte på en analys eller ens en förklaring till varför denna försämring av sysselsättningsläget har skett sedan mitten och slutet av 1960-talet. Det är nu inte bara den borgerliga regeringens fel, det erkänns. Men här har vi det grundläggande, stora strukturproblemet. Vad har ni gjort och vad kan ni göra inom ramen för denna kortsiktiga, kaotiska marknadsekonomi för alt komma åt problemet? Ingenting av det ni hittills har gjort har kunnat vända på tendensen. Den förefaller obönhörlig. Talar inte det för att förträffligheten i marknadsekonomin ändå. även från en troende som herr Hovhammar. i någon liten mån måste ifrågasättas?

Herr talman! Låt oss se framåt och inte tillbaka, säger Erik Hovhammar, på tal om vår ideologiska diskussion. Ja. det är vad jag vill försöka göra. Men för Erik Hovhammar betyder att se framåt egentligen att anträda en marsch tillbaka till gamla murkna idéer från länge sedan gångna tider om litet bättre inflytande för privatkapitalet. Så enkelt är det. När jag skildrade hur det privata skogskapitalet i Norrland på 1920 och 1930-talen förberedde en kris som man förstod skulle komma. på så sätt att man förde över de värdefulla skogarna till ett bolag, lämnade de nedkörda sågverken i ett annat, lät det dåliga bolaget gå i konkurs, lät staten ta hand om de arbetslösa människorna och kommunernas problem, medan man behöll skogarna, som nu ingår i en stor privat koncern, då säger Erik Hovhammar att det är ett bra exempel på hur man skall handla. Jag undrar om inte det är förhållanden som han vill ha tillbaka. Tänk på Stålverk 80, säger Erik Hovhammar. Stålverk 80 var ett försök att skapa mer sysselsättning i Norrbotten och, märk väl, Erik Hovhammar, ett projekt som jag är helt övertygad om kommer till utförande — om än inte heh i dess ursprungliga form — bara vi kommer ifrån den nuvarande stagnationsperioden. Det var en i grunden riktig tanke att förädla mer av malmen i Norrland. Det är inte något som jag skäms för. Tvärtom är jag övertygad om att i den mån Erik Hovhammar får mindre makt kommer möjligheten att genomföra Stålverk 80 att öka. Det är mitt sätt att se framåt.

Herr talman! Det är alltid skillnad på teori och praktik, Jörn Svensson. Jag skulle gärna önska att Jörn Svensson arbetade kanske något halvår i ett medelstort företag och satte sig in i hur samarbetet mellan företagsledning och anställda fungerar. Då tror jug att han skulle få en betydligt reviderad uppfattning om hur det fungerar i praktiken. I de allra flesta fall går det nämligen mycket bra, både under den nuvarande lagstiftningen och under den vi hade tidigare. Företagsdemokratin fungerar trots allt ganska väl i det här landet. Därmed inte sagt att den inte kan bli bättre. Det är riktigt att sysselsättningsläget i vårt land är besvärande. Det råder en Näringspolitiken Näringspolitiken 60 internationell lågkonjunktur, och den hade vi fått oavsett vilken regering vi haft. Vi är utsatta för en ökad konkurrens från s.k. u-länder — Korea, Taiwan och många andra — som slår hårt. Därför måste vi i dag finna oss i att vissa branscher reduceras. Vi måste skapa nya arbetstillfällen, och det är vi i färd med att göra. Det går dock inte på några månader utan tar tid. Det arbetet ligger framför oss. Målsättningen för den politik som nu förs är att vi skall åstadkomma en bättre sysselsättning. Alla de insatser som görs går ut på att trygga jobben på litet sikt. Ja, Ingvar Svanberg, framtiden för vårt land ligger, som jag ser det, just i att vi arbetar för marknadshushållning, enskild företagsamhet och privat äganderätt. Det är vår ideologi, och den är vi beredda att kämpa för. Stålverk 80 tycker jag att man skall tala försiktigt om. Jag tror inte att det är så särskilt många som delar den optimism beträffande det företagets framtid som näringsutskottets ordförande här givit uttryck för.